Herr talman! Den 1 juli 1960 går en gräns som skiljer änkorna i två stora grupper när det gäller möjligheterna att erhålla änkepensioner och de regler som gäller för fastställande av pensionsbeloppet. Den som blivit änka före den 1 juli 1960 får sin änkepension inkomstprövad, medan den som blivit änka efter detta datum får sin änkepension utan inkomstprövning, alltså oberoende av vilken inkomst hon kan ha vid sidan om sin pension.

Förutom de olika inkomstslagen, som verkar reducerande, skall till årsinkomsten läggas 10 procent av det belopp varmed änkans förmögenhet överstiger 30 000 kronor. Vid reduceringen av änkepensionen skall minskningen av pensionsförmånen i första hand ske på det kommunala bostadstillägget och i andra hand på änkepensionen. inkomst som ligger över 2000 kronor avdragen från den egentliga änkepensionen. Har de kommunala bostadstilllägg avdras 50 procent av motsvarande inkomst från det kommunala bostadstillägget. Riksdagen uttalade redan vid sitt beslut 1960 att det var ostridigt att med inkomstprövningen följer vissa icke önskvärda verkningar. Dessa motverkar ofta den pensionsberättigades vilja att skaffa sig förvärvsarbete. Det var de finansiella synpunkterna som 1960 låg bakom riksdagens beslut att inte slopa inkomstprövningen för alla änkor. Sedan dess har frågan varit uppe vid ett flertal riksdagar. Det avdragsfria beloppet höjdes senast under förra året till 2000 kronor. 1964 års riksdag överlämnade frågan till pensionsförsäkringskommittén för behandling. Ännu har den kommittén inte kommit fram med något förslag till lösning av frågan. Inför utskottsbehandlingen har dock kommittén utarbetat en promemoria med synpunkter på änkepensionen i de s.k. övergångsfallen. Promemorian är intressant ur flera synpunkter, bl.a. därför att den visar dels omfattningen av änkepensioneringen för dessa änkor och dels i någon mån de synpunkter som pensionsförsäkringskommittén har på frågan, vilka kanske också kommer att bli riktlinjer för kommitténs fortsatta handläggning av frågan. Enligt dessa beräkningar skulle det i dag här i landet finnas ungefär 44 500 änkor till män som avlidit före den 1 juli 1960, och vilka är födda 1903 eller senare. De änkor som är födda tidigare än 1903 uppbär redan folkpension och berörs alltså inte av inkomstprövningen. Av dessa änkor har 23 350 inkomstprövad änkepension. Inte mindre än 21700 av dessa uppnår under innevarande år 50 års ålder eller mera. Det är alltså 92 procent av dessa änkor som är över 50 år, vilket jag tycker är en verkligt talande siffra på deras ål dersfördelning. Av de änkor som i dag saknar folkpension, nämligen 16 750, är inte mindre än 14650 över 50 år och alltså endast 2100 under 50 år. Av de 40100 änkor som har reducerad änkepension eller helt saknar sådan och inte heller har förtidspension är mer än 36 000 över 50 år. Det innebär alltså 89—90 procent. Man bör ha dessa siffror i tankarna när man diskuterar frågan om den inkomstprövade änkepensionen. Det är ju människor i höga åldrar som i dag har de största svårigheterna att hävda sig på arbetsmarknaden. De kvinnor som nu är över 50 år gick ju ut i arbetslivet under helt andra förhållanden och förutsättningar än de som är yngre och i dag går ut i arbetslivet. På den tiden var i många fall äktenskapet en försörjningsinrättning. Antingen hade kvinnorna inte yrkesarbete eller också slutade de i stor utsträckning sitt yrkesarbete när de gifte sig. Utbildningen låg också på en avsevärt lägre nivå än i dagens läge. Kvinnans möjligheter att hävda sig på arbetsmarknaden var då avsevärt sämre än i dag, även om hon fortfarande har större svårigheter än mannen att slå sig fram till bättre betalda tjänster. Yrkesutbildningen bland de kvinnliga ungdomarna var då också obetydlig. Man kan därför utan tvivel säga att huvuddelen av de kvinnor som i dag är föremål för inkomstprövning när det gäller änkepension dels är äldre och dels har speciella svårigheter att hävda sig på arbetsmarknaden. Detta beror inte enbart på åldern, som i många fall är ett svårt handikapp även för männen, utan det beror också på att de är kvinnor och har haft sin ungdom och uppväxttid under en period med avsevärt större svårigheter att göra sig gällande på arbetsmarknaden och med en helt annan inställning till kvinnans deltagande i förvärvsarbetet. Jag tror därför att dessa kvinnor till allra största delen tillhör just de lågin komsttagare som vi i dag i den allmänna debatten gärna ömmar för och att vi bör vidta praktiska åtgärder för att hjälpa dem till bättre försörjningsmöjligheter. Här har vi alltså en begränsad grupp för vilken tillämpas olika regler vid beviljandet av änkepension helt och hållet beroende på vid vilken tidpunkt vederbörande blivit änka, före eller efter den 1 juli 1960. Vill man nu göra något för de låginkomsttagare som det här i så stor utsträckning gäller är det angeläget att verkligen aktivt börja med en grupp där man kan överblicka kostnaderna och där man har möjligheter att med hänsyn till den ekonomiska expansionen i vårt land även klara de ökade kostnader som en ändring av gällande regler medför. Pensionsförsäkringskommittén uttalar också i sin PM, ”att starka skäl talar för att inom ett folkpensioneringssystem samma regler skall gälla för alla kategorier änkor oberoende av tidpunkten för änkeblivandet. Sett som en rättvisefråga mellan olika kategorier änkor är alltså nuvarande regler mindre tillfredsställande”. Personligen anser jag att sådana olika regler mellan olika kategorier änkor naturligtvis är helt otillfredsställande. Kommittén tar också upp de sociala skälen för ett borttagande av inkomstprövningen. Avskaffandet skulle inte innebära, säger man, att de sämst ställda änkorna får det bättre. De som inte har några inkomster vid sidan av pensionen skulle alltså inte erhålla förbättring. Däremot skulle, enligt pensionsförsäkringskommittén, ett avskaffande av inkomstprövningen medföra att de änkor som har sidoinkomster av sådan storlek att det reducerar pensionen erhåller förbättrade förmåner. Det måste alltså konstateras att de sociala skälen för ett avskaffande av inkomstprövningen knappast kan åberopas, menar pensionsförsäkringskommittén i sin PM. Jag anser dock att även de sociala skä len är starkt vägande för ett avskaffande av inkomstprövningen. Jag har tidigare nämnt ålderssammansättningen bland de änkor som antingen har änkepension eller inte har sådan men som alltså har fått sin pension reducerad med anledning av inkomstprövningen. Detta att inkomstprövningen börjar verka redan vid en inkomst av 2 000 kronor och att den inkomsten sedan med hälften reducerar bostadstillägget respektive änkepensionen med en tredjedel måste vara klart otillfredsställande. Det är väl få som i dag kan leva på en rimlig standard, även om de har något mer än 2000 kronors arbetsinkomst utöver den änkepension som de eventuellt får. Även om man räknar med de höga kommunala bostadstillägg, som försäkringskommittén gjort — alltså med 2 000 kronor per år — så innebär reglerna att redan vid en inkomst av 4000 kronor änkepensionen och i första hand det kommunala bostadstillägget reduceras med 1000 kronor. Vid 6 000 kronors inkomst reduceras alltså beloppet med 2000 kronor och vid 9 000 kronors inkomst reduceras pensionsbeloppen och bostadstilläggen med 3 000 kronor.

Att, som utskottsmajoriteten gör, hänvisa till att pensionsförsäkringskommittén har för avsikt att lämna sitt slut betänkande vid årsskiftet, är vi reservanter därför inte nöjda med. Dels vet man inte om det kan bli ett positivt uttalande från kommitténs sida om ett borttagande av inkomstprövningen, dels kan man också utgå från att det ändock kommer att ta relativt lång tid innan riksdagen kan ta ställning till frågan om inkomstprövningens borttagande. Vi reservanter anser oss därför kunna instämma i den kritik som riktas mot det nuvarande systemet att dela upp änkorna i en särskild grupp för vilken inkomstprövning gäller och en grupp för vilken sådan prövning inte skall gälla. Av rättviseskäl tycker vi att det inte bör förekomma att man, allra minst i ett allmänt pensionssystem, låter olika bestämmelser gälla för olika grupper försäkrade. De kvinnor som alltjämt drabbas av inkomstprövningen på sådant sätt att deras änkepension reduceras kan rätt gärna inte övertygas om det motiverade i en sådan ordning. Även om pensionsförsäkringskommittén avser att lämna sitt slutbetänkande under instundande årsskifte, kan det enligt vår mening dröja avsevärd tid innan Öövergångsänkornas pensionsförhållanden kan få en tillfredsställande lösning.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

Herr talman! Den fråga som vi i dag behandlar tycks ha blivit något av en följetong i denna kammare under senare delen av 1960-talet, och den tycks också räcka en bit in på 1970-talet. Att den fortfarande engagerar motionärer är med hänsyn till frågans art inte så märkligt, men att frågan inte lett till något resultat i positiv riktning för de människor det gäller måste man anse inte bara som märkligare utan också som beklagligt. Redan 1964 gjorde riksdagen en framställning om att pensionsförsäkringskommittén skulle behandla frågan om de s.k. övergångsänkorna för att komma till rätta med deras problem — det har ju också nämnts här tidigare.

Frågan tycks dock ha stannat på diskussionsstadiet; några synbara resultat har vi ännu inte sett till. Jag förmodar att många med mig efter det här återgivna uttalandet hyste den förhoppningen att något ändå skulle hända till 1970 års riksdag. Så har dock inte blivit fallet. Utskottet hänvisar ånyo till att pensionsförsäkringskommittén har frågan under behandling, och i enlighet härmed yrkar utskottet ånyo avslag på i ärendet framlagda motioner.

de reservationen, som innebar att pensionsförsäkringskommittén skulle behandla frågan om Öövergångsänkorna med förtur. Jag hoppas att båda kamrarna vid dagens behandling kommer att fatta ett sådant beslut, att vi nu äntligen kan eliminera de orättvisor som gällande bestämmelser innebär för änkor vilkas make avlidit före den 1 juli 1960. Utskottet har i sitt utlåtande angivit att pensionsförsäkringskommittén uppgivit att den har för avsikt att avlämna sitt slutbetänkande vid instundande årsskifte, alltså sex år efter det att den fått frågan till behandling. Huruvida denna uppgift kan tillmätas större värde än fjolårets kan ställas i tvivelsmål. Även om jag är klart medveten om att det här är fråga om en viss kostnadsökning, vilken angivits i utskottets utlåtande, och att även de allmänna pensionsbestämmelserna behöver ses över, så anser jag att finansieringsfrågan och översynen av pensionsbestämmelserna icke borde ha behövt ta en tidrymd av sex år. Även om man kan anse att det är en relativt liten grupp människor som det här är fråga om, blir problemet inte mindre för berörda individer. De människor som råkat hamna på fel sida om gränsen den 30 juni 1960 är en grupp som har kommit i kläm. Därom tror jag vi alla är överens. Då borde det enligt centerns mening vara rimligt att denna fråga inte får förhalas längre utan ati vi kommer fram till en lösning utan längre dröjsmål. De kvinnor som på grund av nuvarande bestämmelser med all rätt känner sig orättvist behandlade har redan väntat alldeles för länge på en sådan lösning. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till den vid utskottsutlåtandet fogade reservationen nr I.

Herr talman! Vi från moderata samlingspartiet har också fogat en reser vation till detta utlåtande. Denna fråga har, som de båda föregående talarna påpekade, redan flera gånger varit uppe till debatt. Det kan man också läsa om i reciten till utskottets utlåtande. Om man bara med ett par ord skulle vilja kommentera resultatet av de gångna årens behandling av frågan, skulle man kunna säga — som herr Axel Georg Pettersson nyss framhöll — att det egentligen är egendomligt att något beslut inte fattats; att frågan inte redan blivit löst. Riksdagen uttalade ju redan 1958 att inkomstprövningen borde avskaffas inom de två mest betydelsefulla områden, där den ännu fanns kvar, nämligen beträffande änkepensioneringen och invalidpensioneringen. Man avskaffade den också beträffande dem som blev änkor efter den 1 juli 1960. Reformen ansågs böra genomföras så snart finansiella och andra förutsättningar skulle föreligga. För de här förbisedda grupperna tycks det ännu inte ha förelegat sådana finansiella förhållanden. Vissa justeringar av reglerna för inkomstprövningen har verkställts under årens lopp, men kvar står det faktum att en viss prövning av de här ifrågavarande änkornas inkomstoch förmögenhetsförhållanden alltjämt krävs. I år har man vid utskottsbehandlingen haft tillgång till en promemoria från pensionsförsäkringskommittén, som har lämnat mycket klara uppgifter om vilka människor det här gäller. De båda föregående talarna har anknutit till den utredningen, jag skall inte gå in på den närmare. Jag vill bara påpeka det förhållandet att för varje år som går blir antalet av de här övergångsänkorna färre. År 1961 gällde det 54 000 fall, 1969 var det 26 600. Antalet har minskat med ungefär 3 500 varje år under den senaste tiden. Man kan alltså, om man vill resonera cyniskt, säga ati problemet är spontant löst efter ett ganska begränsat antal år. Då finns det inga kvar som kan göra anspråk på pensioner efter de här bestämmelserna. Struntar man i att reglera dessa förhållanden — som av de träffade uppfattas som en orättvisa och som strider mot vad som betraktades som en princip som riksdagen godkände år 1958 — löser sig frågan av sig själv. Jag vill ytterligare understryka vad herr Österdahl sade om vilka människor det här gäller. De största grupperna är födda under de första åren av den period som det här gäller, alltså från 1904 till 1910—12. Herr Österdahl erinrade om att när dessa kvinnor gick ut i arbetslivet var förhållandena sådana, att äktenskapet betraktades som en försörjningsinrättning eller någonting i den stilen, såsom herr Österdahl uttryckte det. Därför slutade de arbeta när de gifte sig. Det var faktiskt inte riktigt bara på det sättet. Särskilt under 1930-talet, efter den känning man hade haft av depressionen, var det på många håll så att de kvinnor som gifte sig fick sluta sin anställning. Det fanns t.o.m., också förslag på extra beskattning av sådana makar som båda arbetade, alltså motsatsen till ett förvärvsavdrag. Vår reservation innehåller ett yrkande att förslaget skall genomföras redan den 1 juli i år och den innehåller ockse den lagändring som krävs för detta. Ett bifall till vårt yrkande har i nuläget beräknats kosta 95 miljoner kronor om året, och vi har i en särskild motion, som remitterats till statsutskottet, yrkat på en höjning av det förslagsanslag som skall utgå till pensioner med motsvarande belopp. 95 miljoner kronor är ju en stor summa. Den utgör emellertid drygt 1,3 procent av det förslagsanslag som utgår till pensioner.

Det betyder att den här summan ur statsfinansiell synpunkt inte behöver ha någon avgörande betydelse. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation II i utskottsutlåtandet. Den innehåller förslag till den lagändring som krävs för att den av oss föreslagna reformen skall kunna träda i kraft den 1 juli, som jag tidigare nämnde. Det finns både principiella skäl och rättvisesynpunkter som talar för att så skall ske. Vårt motiv till ett så djärvt förslag som en lagändring innebär är att hittills inte något förslag har lett till resultat. De har hamnat i utredningskvarnen och den mal som bekant ofta ganska långsamt.

Herr talman! Egentligen skulle det vara tillräckligt att erinra om att detta ärende ligger hos pensionsförsäkringskommittén och följaktligen inte bör brytas ut ur sitt sammanhang förrän man där tagit ställning till förslaget. Det har sagts att pensionsförsäkringskommittén har haft det under en längre tid. Och de som yttrat sig tidigare här tycker att det inte skulle behöva ta så lång tid att ändra bestämmelserna i dessa fall. Det anser jag vara ett riktigt konstaterande, om det endast var den delen pensionsförsäkringskommittén skulle ta ställning till. Den har emellertid hand om pensionsärenden också av annat slag, där förmodligen även änkepensionerna spelar en ganska stor roll, när det gäller att göra man och kvinna jämställda också i pensionssystemet, vilket skulle medföra möjligheter för änklingar att tillerkännas pension efter hustruns död. även i övrigt tror jag kommittén har att behandla frågor som tillhör just detta områ de, och det utgör väl anledningen till att det tagit längre tid att slutbehandla ärendet, som kommittén fick hand om år 1964, enligt vad som uppgivits här. För egen del anser jag följaktligen inte att det finns någon större anledning att detaljbehandla frågan i dag. Pensionsförsäkringskommittén har uppgivit att den kommer med förslag under innevarande år. Om detta blir positivt, negativt eller avvikande från vad vi diskuterat vid tidigare tillfällen vet jag ingenting om, men jag tycker ändå att vi skall avvakta förslaget. Vidare vill jag säga några ord i anledning av de siffror som har nämnts och som är redovisade i en promemoria som utarbetats inom pensionsförsäkringskommittén. Herr Österdahl sade redan i början av sitt anförande att änkorna uppdelades i två grupper 1960. Ja, det fanns bara en grupp på den tiden, nämligen de som hade blivit änkor före den 1 juli 1960, och de uppgick till något mer än 100 000. Endast en fjärdedel av dessa uppbar pension eftersom reglerna vid den tidpunkten var mera restriktiva än vad som nu är fallet. De måste ha fyllt 55 år för att vara berättigade till änkepension eller ha barn under tio eller möjligen tolv år. Då kunde de uppbära en änkepension som emellertid även då var inkomstprövad. Den pensionen miste vederbörande när barnet uppnådde den fastställda åldersgränsen. Enligt det nu föreliggande statistiska materialet tillerkändes 54 000 kvinnor änkepension från den 1 juli 1960, visserligen inkomstprövad men den omfattade dock dubbelt så många som tidigare. Frågan är nu hur inkomstprövningen verkar. Om det är riktigt, såsom uppgivits, att det finns ungefär 44 000 änkor kvar av dem som blivit änkor före den 1 juli 1960, är det ungefär 27000 av dem som för närvarande uppbär pension. Det är alltså 16 000 eller 17 000 änkor som icke har tillerkänts pension, men detta beror på att de har inkomster av den storleksordningen att de efter inkomstprövningen inte kan tillerkännas pension. Med det kommunala bostadstillägg som pensionsförsäkringskommittén räknar med betyder detta att de har över 20 000 kronor i inkomst. Hur många av dem som nu har pension som icke har mer än grundpension, alltså den rena änkepensionen och bostadstillägg, har jag ingen uppgift om. Om man skulle bifalla motionärernas förslag på det sätt som de tänkt sig skulle det komma att kosta 95 miljoner kronor. Av detta belopp går ungefär 17 miljoner kronor till dem som redan har änkepension efter inkomstprövning. De får endast en mycket liten del av det beloppet. 78 miljoner kronor skulle gå till dem som har så stora inkomster, alltså över 20 000 kronor, att de icke för närvarande uppbär pension. Jag tycker uppriktigt sagt att om man har ont om pengar så är det inte det bästa sättet att använda dem på, men det får man bedöma när pensionsförsäkringskommittén kommer med sitt förslag. Jag tror det hade varit bättre om man 1960 hade låtit inkomstprövningen bestå för samtliga som skulle ha änkepension intill den dag då vi hade ekonomiska resurser att slopa inkomstprövningen för samtliga. Om en kvinna som har en anställning och relativt hygglig inkomst blir änka och får en änkepension på 35400 kronor eller vad det är, medan någon annan änka, som har lägre inkomst, på grund av inkomstprövningen inte kan få någon pension, så förstår jag mycket väl att det kan uppfattas som en orättvisa i systemet. Jag tycker dock inte att någondera fallet är så ömmande att man behöver rusa i väg och göra någonting som kanske måste göras om sedermera. Jag tror att vi har nytta av att avvakta = pensionsförsäkringskommitténs betänkande, så att vi får tillfälle att bedöma hur läget är, inte bara för änkorna, som här är aktuella, utan även på de andra punkter där kommittén kan komma med förslag.

Herr talman! Det är naturligtvis riktigt, som herr förste vice talmannen säger, att före införandet av de icke inkomstprövade änkepensionerna vid 1960 års riksdag fanns det bara en grupp. Jag nämnde också i mitt första anförande att det är just den gränsen som delat upp änkorna i två grupper, en bestående av dem som blev änkor före den 1 juli 1960 och en som utgörs av dem som blivit änkor efter detta datum. Herr förste vice talmannen sade också att det finns 27000 änkor som inte har änkepension därför att den i deras fall är inkomstprövad. Jag vet inte om jag missuppfattade siffran, men såvitt jag kan förstå av det material som föreligger är det bara 16 750 som inte har änkepension. Och när herr förste vice talmannen utgår ifrån att alla dessa har 20 000 kronor i inkomst, så är det ju under den förutsättningen att de har 2000 kronor i kommunalt bostadstilllägg. Nu vet vi alla att i många kommuner är bostadstilläggen lägre än 2 000 kronor — i många kommuner till och med avsevärt lägre. Herr Strand nämnde vidare att han tyckte att det hade varit bättre, om man inte tagit bort inkomstprövningen 1960. De som var med i riksdagen vid den tiden får väl ta den våndan nu efteråt. Såvitt jag kan se, är det väl inte möjligt och heller inte moraliskt riktigt att — vad som än kommer att stå i pensionsförsäkringskommitténs betänkande — ta bort de icke inkomstprövade änkepensionerna för dem som har blivit änkor efter den 1 juli 1960. Man kan väl inte ta bort en pension som man en gång har beviljat, och den grupp som blivit änkor tidigare kommer då fortfarande att befinna sig i ett sämre läge, om man inte tillerkänner dem en icke inkomstprövad änkepension. Jag vidhåller mitt yrkande, herr talman.
Herr talman! Det har sagts från ett par håll att det är konstigt att frågan om dessa s.k. övergångsänkor inte blivit löst, eftersom den har varit inte bara en följetong utan något som förföljt oss i andra lagutskottet under åtskilliga år. Jag tycker att det egentligen inte är så förfärligt konstigt, därför att dessa änkor liksom åtskilliga andra grupper av änkor är offer för ett alldeles felaktigt pensionssystem, som vi hoppas skall kunna ändras. Jag tror inte att vi i längden kan acceptera ett pensioneringssystem, där pensionen inte är knuten till den egna arbetsinsatsen. För gifta — och även frånskilda — kvinnor, som inte har förvärvsinkomst är pensionen knuten till mannen, och det systemet leder med nödvändighet till orättvisor vad beträffar änkorna liksom beträffande änklingarna, som nu inte uppbär någon pension motsvarande änkepensionen.

Har man en gång begärt detta, tycker jag att det är väldigt inkonsekvent av utskottet att begära en pålappning av ett system, som vi tycker är i princip fel. Därför har jag under ett par år sällat mig till dem som anser att vi skall vänta tills utredningen är färdig med ett förslag.

Får vi ett sådant system knutet till den egna arbetsinsatsen, slipper vi dessa ideliga diskussioner om hur en grupp av änkor är favoriserade, medan andra grupper ställs i en mycket svårare situation. De frånskilda kvinnorna får i vissa fall ingen pension alls. Det är dessa orättvisor över huvud taget i systemet som jag för min del har vänt mig emot, trots att jag begriper — det gör vi nog allesammans, vare sig vi röstar för reservationen eller utskottet — att det i de individuella fallen skapats stor bitterhet. En änka kan liksom inte förstå, varför hon inte får någon änkepension, medan den änka vars man har avlidit efter 1960 och som kanske själv har förvärvsinkomst eller lyfter en ordentlig egenpension också får änkepension. Det är klart att detta är en stor fråga för vederbörande och måste utlösa en stor bitterhet. Jag hoppas därför — det är verkligen en varm förhoppning — att utredningen snart är färdig och lägger fram ett förslag om ett tidsenligt pensioneringssystem som gäller för alla, både män och kvinnor, och inte gör någon skillnad. Av den anledningen, herr talman, kommer jag att rösta för utskottets förslag.
Herr talman! Jag nämnde siffran 27 000, och det är möjligt att herr Österdahl fattade detta såsom en uppgift på antalet änkor som inte har pension. Jag nämnde dock siffran 44 000 såsom den totala siffran, och därav har 27 000 pension medan 17000 står utan pension. Det är möjligt att jag kastade om uppgifterna i mitt tidigare anförande, men detta är i varje fall de riktiga siffrorna. De är visserligen inte så exakta som den herr Österdahl anförde, näm ligen 16 750, men detta beror på att det inte finns så exakta uppgifter på dem som inte har anmält sig för pension. Man har mera fått göra ett antagande. Sedan säger herr Österdahl att kravet på över 20000 kronor i inkomst förutsätter att vederbörande har 2 000 kronor i bostadstillägg. Nej, jag var litet försiktig där. Har de 2000 kronor i bostadstillägg, kan de nämligen ha 22 740 kronor i inkomst, innan allt har gått förlorat genom inkomstprövningen. De kan antagligen ha 20 000 kronor i inkomst, även om bostadstillägget i kommunen skulle utgå med endast 1000 kronor. Jag tror i alla fall att de ligger på gränsen till 20000 kronor i inkomst, innan hela pensionen plus det kommunala bostadstillägget har gått förlorat.

Herr talman! Jag hade inte tänkt delta i denna debatt, men sedan fru Hamrin-Thorell i egenskap av utskottets vice ordförande tagit till orda och givit sin syn på saken kan jag inte låta bli. När fru Hamrin-Thorell använder motiveringen, att hon hoppas att man skall få ett tidsenligt system för pensionsfrågans lösning, för att säga nej när det gäller att få till stånd en lösning av Öövergångsänkornas problem kan jag inte vara med längre. Jag hade tänkt rösta med utskottsmajoriteten. Sedan jag lyssnat till fru Hamrin-Thorell är jag medveten om att vi aldrig får någon lösning på övergångsänkornas problem om vi skall vänta på den lösning och de intentioner som fru Hamrin-Thorell tydligen är ute efter. Herr talman! Jag ber att få ansluta mig till reservation I.

Herr talman! Vi har en rad ärenden där det ställs krav på förbättringar inom socialbalkens ram. Nyss har vi diskuterat frågan om övergångsänkornas pensioner. Detta andra lagutskottets utlåtande nr 3, grundat på motionsparet I: 31 och II: 36, berör tvenne frågor, dels femtonoch trettioårsreglerna, dels förhållandet mellan avgifter och förmåner i vissa fall. Det sägs i motionerna att avgiften, som skall inbetalas för hela den aktiva arbetstiden kan komma att innebära att en arbetstagare av sin inkomst får betala avgifter till ATP under både 45 och 50 år men inte får räkna pensionspoäng för längre tid än 30 år. Vi menar att detta särskilt missgynnar låginkomsttagarna, alltså de grupper som kommer tidigt ut i förvärvsarbete. Vidare har vi 15 årsregeln, som innebär att dessa grupper med en mycket flack inkomstkurva, inte får en pension som ligger i paritet med de avgifter man betalat, om vi jämför med grupper som har brant stigande inkomstkurvor. Det senare gäller grupper som är inne i ”karriären” och därför ofta under de 15 sista åren har brant stigande inkomster. Vi kommer alltså fram till att det inte finns något samband mellan avgifter och förmåner. Det blir sämst för de grupper som har de många arbetsåren som jag redovisat här. De avgifter som inbetalas utgör en del av lönen, som avsätts till pension. Menar man allvar med talet om strävan till jämlikhet, måste man säga att det är dålig avvägning i det här sammanhanget. Denna fråga har varit föremål för behandling under en rad av år här i riksdagen. Motiveringarna på ömse håll har väl inte ändrats så mycket. Utskottet har i år liksom tidigare hänvisat till att det system som tillämpats har sin förebild i den statliga pensioneringen. Till detta vill jag bara säga, att det finns andra områden, där vi har hävdat jämförelsen med den statliga pensioneringen, nämligen i fråga om pensionsåldern. Där har man emellertid inte haft samma intresse av en sådan jämförelse. Skall man följa förebilden den statliga pensioneringen, bör man göra det fullt ut. Det har man inte gjort, och därför är det inte relevant att nu dra den jämförelsen. När man talar om jämlikhet torde man finna att detta område verkligen måste tas upp till en allvarlig prövning vad gäller 15 och 30-årsreglerna. Vi menar att från den utgångspunkten finns starka skäl för bifall till den reservation som herrar Andreasson och Gustavsson har fogat till utlåtandet. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till denna.
Herr talman! Även denna fråga tillhör dem som har viss perenn karaktär. Den trycks ned ena året och väcks upp året därpå i ungefär samma skepnad. Jag har tidigare sagt att jag inte kan finna annat än att motionärerna helt missförstått innebörden i dessa regler. Det är inte så värst länge sedan — det var väl under föregående riksdag — som kammaren beslutade godkänna ett utlåtande från andra lagutskottet där en särskild utredning begärdes om ytterligare förstärkning av värdesäkringen i pensionssystemet. Där påpekades bl.a. att genomsnittsberäkningen efter 15-årsregeln inte gav tillfredsstäl lande resultat när penningvärdeförsämringen eller prisförändringarna var så starka som för närvarande. Systemet är beräknat att ge 60 procent av den pensionsgrundande inkomsten. Men när inkomsterna fördubblas på 15 år kan ju genomsnittet inte bli 60 procent; det ligger närmare 50, kanske t.o.m. under 50. Därför har riksdagen beslutat att man skall titta litet närmare på den frågan. Då skulle det se underligt ut om man slopade hela systemet — både 30-årsregeln och 15-årsregeln. Det finns också de som tror att det skulle bli bättre om man fick räkna redan från början när man inträdde i förvärvslivet på vad som betalats in fram till den dag man pensioneras. Så är det inte. Då måste man räkna med de belopp som inbetalts, men systemet bygger på intjänade pensionspoäng. Även om man intjänat pensionspoäng då penningvärdet var bättre får den pensionspoängen samma värde som de andra poängen den dag pensionen skall beräknas. Herr talman! Jag kan inte förstå annat än att motionärerna skulle ha nytta av att vända sig till försäkringstekniskt kunnigt folk som kan titta på deras önskemål i detta avseende. är man då ärlig och uppriktig i sina besked till motionärerna måste det gå ut på att detta är felaktigt. Man skall inte bifalla ett sådant yrkande. Jag hemställer om bifall till utskottets utlåtande.

Herr talman! Med hänsyn till att reservanterna från vårt håll inte är närvarande vill jag säga ett par ord i denna fråga. Motionerna 1: 858 och II: 993 gäller socialförsäkringsskyddet för företagare och fria yrkesutövare och de särskilda önskemål om valfrihet som denna kategori har inom den allmänna försäkringen. Det finns vissa möjligheter till valfrihet i dag. Jag skall inte beröra dem utan nöjer mig med att hänvisa till motionerna på den punkten. För många företagare och fria yrkesutövare finns det ett behov av en distinktion mellan riskskydd och åldersskydd. Dessa människor vill stabilisera sitt eget företag genom att spara och därigenom bättra på sin ekonomi. Med hänsyn till att amorteringar på skulder många gånger är ganska höga har de svårt att få inkomsterna att räcka till dels amorteringar och investeringar, dels avgifterna till ATP, dels också de höga skatterna. Man tvingas här att välja. Vilka möjligheter har man då i detta sammanhang? Man behöver ett riskskydd för sig och sin familj, men åldersskyddet, har det sagts, har inte samma dignitet, på grund av att man har sparat inom företaget. Det är från den utgångspunkten som det år efter år har framlagts förslag om en ökad valfrihet inom detta system. Det är nu valfrihet i fråga om karensdagar och det finns vissa andra valmöjligheter. De flesta administrativa problem brukar kunna lösas i detta land. Nog är det väl då märkligt att man inte kan finna en form för ett försäkringsskydd som är lämpligt för dessa företagare. Nu säger man att det inte finns utrymme och möjligheter för detta genom tilläggspensioneringens konstruktion. Det skall väl ändå inte vara så att individen anpassas till systemet, utan systemet skall anpassas till individen och dennes behov. Det här gäller ett antal människor, vilka önskar ett visst försäkringsskydd. Men även om det är ett relativt litet antal är det tillräckligt många för att frågan bör ägnas uppmärksamhet inom ATP-systemet. Tilläggspensionsförsäkringen har nu varit i funktion i tio år. Det borde då vara möjligt att komma till rätta med de skönhetsfläckar som finns och att plocka bort åtminstone en blomma ur den perennrabatt som herr vice talmannen Strand nyss talade om. Utskottets ordförande har rätt när han säger att vi har återkommit med denna fråga år efter år. Jag tror att den återkommer även i fortsättningen tills den får en lösning. Jag ber att få yrka bifall till reservation I i andra lagutskottets utlåtande nr 4.
Herr talman! Jag tycker att herr Eric Carlsson har litet för stora anspråk när han menar att systemet skall anpassas till individen och inte tvärt om. Ett obligatoriskt system kan inte anpassas till individen, det måste anpassas efter en annan bedömning. Det är detta som lägger hinder i vägen för tillmötesgående av ett önskemål av det slag som herr Eric Carlsson gör sig till tolk för. Systemet är nämligen konstruerat så att det skall utgöra ett skydd vid sjukdom; om sjukdomen leder till total arbetsoförmåga för en avsevärd tid skall pensionssystemet träda till. Det skall inte finnas något glapprum där. En egen företagare som inte anser sig ha råd att betala avgift till båda systemen är ändå alltid obligatoriskt sjukförsäkrad för grundsjukpenning. Om karenstiden är kortare eller längre spelar då mindre roll. Blir han allvarligt sjuk och är försäkrad för tilläggssjukpenning är det naturligt att han vill anlita sjukförsäkringen så länge som det över huvud taget är möjligt. När det blir fråga om pension har han endast folkpensionen att falla tillbaka på. Systemet är konstruerat på det sättet när de båda försäkringarna är beroende av varandra och det går inte att bryta sönder. Systemet inrymmer en möjlighet för den enskilde företagaren att lämna båda försäkringarna. Då bibehåller han 6 kronor i grundsjukpenning samt folkpensionsförmåner. Är han i svårigheter och förmenar att han måste lägga ned så mycket han kan i sitt företag för att göra det bättre och konkurrenskraftigare, måste han räkna med att om han blir sjuk får han lita till grundsjukpenningen, som han har rätt till även om han frånträder ATP och tilläggspensicneringen. När han blir gammal har han folkpensionen att lita till.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

Herr talman! Jag har antecknat en blank reservation till detta utskottsutlåtande. Det betyder att jag också anser det vara en viss brist i systemet att försäkringsskydd inte kunnat ordnas på det sätt som föreslås i motionerna. Jag inser emellertid att det enligt nuvarande system, med dess samordning av sjukförsäkring och pensionsförsäkring, inte finns någon möjlighet att ordna detta. Därför har jag inget annat yrkande än om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! För att inte pröva herr talmannens tålamod alltför mycket skall jag fatta mig ytterst kort. Svårigheterna med systemet påpekades redan 1962. Men det finns en skrivning i utskottets utlåtande från 1962, då riksdagen antog den allmänna försäkringen, som tyder på att man var medveten om de särskilda förhållanden som var rådande. Utskottet sade den gången att systemet eventuellt kunde bli svårhanterligt, om man skulle ta hänsyn till de önskemål som fanns redan då och som nu föreligger från motionärernas sida. Vi vet ingenting om detta, ty frågan har inte blivit utredd. Låt oss få en ordentlig genomlysning av problematiken, så att vi kan se vilka möjligheter som finns. Jag vill till slut bara säga att jag tror att med god vilja skulle det finnas möjligheter att här ta hänsyn också till den enskilda människan, Därmed skulle vi få en lösning på denna fråga, som skulle gagna företagarna och näringslivet i detta land. 2) utredning angående en höjning av grundsjukpenningen och tilläggssjukpenningen, varvid frågan om en höjning av den statliga bidragsandelen borde prövas.

Eerr talman! Den här frågan avser om den frivilliga tilläggsförsäkringen för kvinnor som inte har förvärvsarbete skall gälla även vid barnsbörd. Som bekant får en hemarbetande kvinna grundsjukpenning på 6 kronor och kan frivilligt tilläggsförsäkra sig upp till sammanlagt 15 kronor per dag. Frågan är om den frivilliga tilläggsförsäkringen skall gälla även vid barnsbörd. Det är vad motionärerna har begärt. Eftersom det i så fall blir höga premier, föreslås att staten skall öka sin andel i kostnaderna från 20 till 50 procent. Frågan har varit uppe förut och undersökts av socialförsäkringsutredningen år 1954, men man avvisade då tanken. Riksdagen motiverade sitt beslut om avslag med att det skulle bli för stora avgiftshöjningar och att den frivilliga försäkringen kanske skulle hämmas av en sådan här ordning. Man menade att en kvinna i fertil ålder gick in i försäkringen men utträdde ur den när hon kommit över denna ålder. Det ansågs inte heller lämpligt att finansiera frivillig försäkring med alltför mycket statsmedel. Sedan har frågan återkommit ideligen och riksdagen har intagit samma ståndpunkt. I sammanhanget skulle jag också vilja påpeka att den propaganda som gjordes för att denna grupp kvinnor skulle ta en frivillig försäkring verkligen ledde till resultat, och det är mycket tillfredsställande. Då ökades antalet kvinnor som tog denna frivilliga försäkring vid sjukdom. Sedan upphörde propagandan och det har också visat sig att ökningen avtagit, vilket jag tycker är beklagligt. Jag skulle vilja förorda en ny propagandakampanj för dessa kvinnors anslutning till den frivilliga försäkringen. Vidare föreslås i motionen och i reservationen att grundsjukpenningen skall höjas från 6 kronor, och man begär en utredning i denna fråga. Det är alldeles självklart att med 6 kronor om dagen kommer man inte långt, om man som husmor ligger sjuk.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

Herr talman!

Det är inte så länge sedan det var absolut förbjudet för denna grupp av kvinnor att utföra något som helst förvärvsarbete eller ens bevista sammanträden eller arbeta med förtroendeuppdrag under de 180 dagar, som hon uppbar tilläggssjukpenning. Gjorde man detta under en eller två dagar blev man fråntagen tilläggssjukpenningen under resten av tiden. Förra året ändrade riksdagen detta till att en kvinna skulle ha rätt att utföra förvärvsarbete upp till 30 dagar. Det vär ju alltid ett framsteg, men vi motionärer och reservanter tycker att man tog ett för kort tuppfjät. Det förefaller mig som om detta vore att utöva ett fullständigt onödigt förmynderskap över kvinnorna.

Jag tycker att detta är alldeles riktiga synpunkter.

Det ena är ju en ytterst allvarlig fråga; det andra är något som man utan vidare bör kunna anförtro kvinnorna själva att avgöra. Det anses inte behöva lagstiftas om ati de skall vara tvungna att stanna hemma en viss tid. Någon plikt att vara hemma finns inte. Det gör att många kvinnor med en någorlunda god inkomst numera väljer att återvända till sitt förvärvsarbete, och det må man väl ge dem rätten att göra i den utsträckning de själva finner lämpligt. Något tvång att vara hemma kan man aldrig införa och något förbud att arbeta inte heller. Det finns ingen anledning att begränsa tiden till 30 dagar utan man kan anförtro kvinnorna själva att avgöra när de anser det lämpligt att återvända till förvärvsarbetet vare sig de vill arbeta hela tiden eller de vill begränsa det till en viss del av tiden. Därför, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Som fru Hamrin-Thorell sade, behandlade 1969 års riksdag frågan om en uppmjukning av den tidigare mycket restriktiva lagstiftningen beträffande rätt till förvärvsarbete under tid tilläggssjukpenning inom moderskapsförsäkring uppbärs. Rätten till sådan ersättning tillkommer mödrar under 180 dagar förutsatt att de är försäkrade för tilläggssjukpenning inom sjukförsäkringen, och ersättningen kan uppbäras redan 60 dagar före den vän tade nedkomsten. Lagstiftningen bygger helt på skyddssynpunkter för moder och barn. En återgång till förvärvsarbete om så bara för en enda dag — detta illustrerade också fru Hamrin-Thorell — innebar att rätten till tilläggssjukpenning förverkades. Detta vållade stor irritation och var föremål för riksdagsmotioner, och så småningom ledde det fram till att riksdagen tog ett initiativ. Frågan överlämnades till familjepolitiska kommittén för utredning och förslag. Motivet för detta ställningstagande var bl.a. att kvinnor som någon enstaka dag ryckte in på sitt ordinarie arbete och fullgjorde viktiga för att inte säga livsviktiga uppgifter fick tillläggssjukpenningen indragen.

Reformen har nu varit i kraft snart nio månader. Motionerna, som under utskottsbehandlingen lett fram till en reservation, vill gå längre och helt bortse från att lagstiftningen skall behålla sin nuvarande karaktär. Motionärerna vill att den i stället skall utgöra en ram inom vilken man oavsett vårdoch skyddssynpunkterna kan uppbära försäkringsersättning under högst 180 dagar. Utskottsmajoriteten har precis som i fjol inte velat gå den vägen utan avstyrkt motionerna.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

Herr talman! Med anledning av det senaste inlägget vill jag bara påpeka att det finns ett mycket starkt samband mellan utredningsuppdraget om ett vårdnadsbidrag och frågan om moderskapspenningen. Vårdnadsbidraget är ju tänkt att utgå under barnets första levnadsår — under hur lång tid har däremot inte sagts. Det är under barnets första 180 dagar — ibland begränsat till 120 — som moderskapspenningen nu utgår. Kopplingen är fullt klar och kommer nödvändigtvis att bli föremål för behandling av familjepolitiska kommittén, som ju enligt riksdagsberättelsen har för avsikt att avge sitt slutbetänkande under nästa år. Jag kan också säga till fru Ruth Hamrin Thorell att arbetet i kommittén har den inriktningen att man skall bli färdig under nästa år. I övrigt vill jag påpeka att den olust som påstås föreligga och den irritation som det möjligen kan vara fråga om den upplevde man tidigare, inte minst på försäkringskassehåll, med den regel som då fanns, nämligen den absoluta regel som inte medgav något förvärvsarbete alls. Under de åtta—nio månader som reformen har varit i kraft har inte den olust som fru Hamrin-Thorell talar om märkts, i varje fall inte på det hållet. Reformen har varit ett framsteg och fyller säkert de krav som riksdagen uppställde när initiativet togs en gång i tiden.

Herr talman! Påståendet att kvinnorna är beskedliga får väl stå för fru Hamrin-Thorells egen räkning. Jag har bara talat om den erfarenhet som vi i försäkringskassorna har fått av den reform som riksdagen beslöt i fjol. Den erfarenheten är positiv. Det kanske helt enkelt beror på att kvinnorna — beskedliga eller inte — är belåtna.

Herr talman! I föreliggande likalydande centermotioner krävs ett handlingsprogram för näringspolitiken. Vi anser oss i vårt land ha en s.k. blandekonomi, vilket innebär att vi i huvudsak har ett privat och ett kooperativt näringsliv. Visst blåser då och då sociali seringsvindar, som kan vara mer eller mindre kraftiga, men jag är ändå ganska övertygad om att en klar majoritet av det svenska folket har uppfattningen att det blandekonomiska näringslivet — om man nu vill kalla det så — bör bestå även i framtiden, därför att det är det system som ger oss de bästa framstegsmöjligheterna till gagn för alla grupper. Det ligger naturligtvis i allas intresse att vi har ett effektivt näringsliv. Våra möjligheter till god levnadsstandard och trivsel är beroende på detta. Det finns duktigt folk i det svenska näringslivet — det gäller både företagare och arbetare. Vi har icke anledning till högljudda klagorop, men man måste ändå allvarligt fråga sig om vi på bästa sätt tagit till vara de framstegsoch tillväxtmöjligheter som vår blandekonomi inrymmer. Det finns varnande tecken i utvecklingen. Vårt land har under senare delen av 1960-talet inte kunnat följa det genomsnitt som gäller nationalproduktens utveckling för de europeiska OECD-länderna. Det är vidare uppenbart att regeringspolitiken inte kunnat stimulera industriinvesteringarna i tillräcklig utsträckning, och det är allvarligt med tanke på våra framtida konkurrensmöjligheter. Näringspolitiken måste naturligtvis härvidlag tillmätas en avgörande betydelse. Denna fråga har tagits upp i de motioner som nu behandlas. Näringspolitikens uppgift bör självfallet vara att medverka till ett så effektivt näringsliv som möjligt — till förmån för alla. Näringspolitiken bör vara förutsättningsskapande. Vår s.k. blandekonomi bygger på vilja till initiativ, verksamhet och ansvar men samtidigt också på samverkan. En aktiv näringspolitik måste rimligtvis vara inriktad på att främja dessa drivkrafter. Det är positivt att man under senare år har haft en mer intensiv debatt om näringspolitiken, men det konstateras i motionerna att det knappast funnits någon konkretiserad aktiv näringspolitik för det närings liv som vi har i blandekonomin. Slutsatsen härav blir naturligtvis att vi inte på bästa och effektivaste sätt kunnat ta till vara de möjligheter som vårt näringsliv har. Det är svårt att bestrida denna bedömning. I motionerna begärs att ett näringspolitiskt handlingsprogram skall upprättas från statsmakternas sida. Motionärerna pekar på att så skett för vissa områden, såsom lokaliseringspolitiken, arbetsmarknadspolitiken, jordbrukspolitiken och bostadspolitiken. Det är, säger motionärerna, kanske svårare att åstadkomma ett handlingsprogram för detta område, men det är också mer angeläget att här få ett enhetligt grepp från samhällets sida. En aktiv näringspolitik i vår s.k. blandekonomi måste innefatta åtgärder på olika områden av det näringspolitiska fältet. Det gäller att sammanväga detaljerna till ett enhetligt handlingsprogram. Motionärerna anger i 22 punkter vissa grunder, som de betraktar som material för ett sådant handlingsprogram. Det gäller t.ex. samhällets service, kreditförsörjningen, skatternas utformning, räntepolitiken, konsumentpolitiken, utbildning, forskning och utvecklingsarbete, arbetsmarknadsoch lokaliseringspolitik samt miljöpolitik. Inte minst är det, såsom det understryks i motionerna, anledning att uppmärksamma att de framstegsmöjligheter som finns i de mindre företagen icke blivit tillfredsställande tillvaratagna. Bankoutskottets majoritet har avstyrkt motionsförslaget om ett näringspolitiskt handlingsprogram. Det är icke ett ovanligt öde för en motion, men argumenteringen från utskottet är denna gång, tycker jag, verkligen förbryllande och långt ifrån övertygande. Motionsförslaget är orealistiskt, säger man. Det skulle finnas två skäl för detta, såvitt jag kunnat tolka utlåtandet rätt. Det ena skulle vara att näringspolitiken är ett så vidsträckt område att man inte kan göra ett helt handlingsprogram för det. På mindre och begränsade problem områden skulle det gå bra, men inte på ett stort område. Det skulle helt enkelt vara en omöjlighet att åstadkomma ett program med en helhetssyn för näringslivet. Den argumenteringen håller inte långt. Visst kan det vara en svårare uppgift att upprätta ett program för ett så stort område som näringspolitiken än för t.ex. arbetsmarknadspolitiken, som från vissa utgångspunkter kan ses som en del av näringspolitiken. Men det är, som motionärerna framhåller, en desto angelägnare uppgift, och den är naturligtvis icke orealistisk. Kan man skriva program för delområden, vilket utskottsmajoriteten sålunda medger, bör man givetvis kunna föra ihop delarna till en helhet. Man bör göra det, eftersom helhetssynen är viktigast. Skulle det vara riktigt att program med helhetssyn icke gärna kan åstadkommas av statsmakterna, måste detsamma gälla även för andra mer eller mindre hågade programskrivare, t.ex. regeringen och politiska partierna. Med utskottsmajoritetens sätt att resonera skulle det helt enkelt vara en omöjlighet att åstadkomma t.ex. regeringsprogram och partiprogram, som ju skall vara uttryck för en helhetssyn. Men det är som bekant inte omöjligt — även om den nuvarande regeringen kanske inte varit någon flitig programskrivare. Utskottsmajoriteten har, såsom jag nämnde, även ett andra skäl till sitt nej, nämligen att det helt enkelt skulle vara omöjligt att komma överens om ett näringspolitiskt handlingsprogram. Det skulle vara annorlunda med näringspolitiken än med t.ex. arbetsmarknadspolitiken och = lokaliseringspolitiken. Man har inte kunnat bestrida värdet av ett övergripande näringspolitiskt program. Men det är regeringens och de politiska partiernas sak att ha sådana program var för sig, säger man. De skulle inte tillsammans kunna ha ett samhälleligt handlingsprogram. Detta, som är det andra skälet för utskottsmajoritetens nej, kan alltså inte bra förenas med dess första skäl, som gällde att det är ett alltför vidsträckt område. Här medger alltså utskottsmajoriteten att näringspolitiken inte är ett så stort område för regering och partier — men skulle vara det för samhället. Den argumenteringen går inte bra ihop. Inte heller i fortsättningen är utskottsmajoritetens argumentering särskilt övertygande. Visst är det sant att partierna kan vara oense om näringspolitiken. Det kan bli, som utskottsmajoriteten säger, kontroversiella partipolitiska ställningstaganden. Men det är ju inte särskilt ovanligt och inte någon anledning att vika från den gemensamma uppgiften att i riksdagen besluta om näringspolitiken. Det är för övrigt inte riktigt att det skulle vara större meningsskiljaktigheter inom näringspolitiken än inom vissa andra områden, där riksdagen redan fastställt handlingsprogram. Vem kan säga annat än att det varit minst lika stora meningsskiljaktigheter inom lokaliseringspolitiken och jordbrukspolitiken som inom näringspolitiken i stort? Men man har ändå kunnat åstadkomma handlingsprogram för lokaliseringspolitiken och jordbrukspolitiken. Delvis är det kompromisser — delvis majoritetsbeslut. Olika meningsriktningar har tagit hänsyn till varandra. Det är inte till skada i ett samhälle som i så hög grad måste bygga på samverkan. Jag vill gärna också säga, att man nog inte bör överdriva meningsmotsättningarna inom näringspolitiken. är vi i stort sett ense om blandekonomi, så bör vi kunna komma någorlunda överens om hur näringspolitiken skall formas för att vi skall nå bästa resultat med näringslivet. De som arbetar för socialisering vill kanske se det annorlunda. Men de kan ju inte komma ifrån att de behöver ett program för blandekonomin medan de väntar på sin socialism. Med detta ber jag att få yrka bifall till reservationen vid bankoutskottets utlåtande nr 10.

Herr talman! Jag skall be att få säga några ord med anledning av vårt ställningstagande och det särskilda yttrande som vi fogat till detta utlåtande. Jag vill börja med att säga att jag inte har någon önskan att polemisera emot centerpartiet för den reservation som här föreligger. Tvärtom håller vi med centerpartiet och reservanterna om att en helhetssyn är nödvändig i ett ekonomiskt program. Vad som i det hänseendet sägs i reservationen föranleder ingen invändning från min sida. Det gäller snarast här frågan om det praktiska hanterandet av hela problematiken. I motionerna, som reservanterna åberopar, finns upptagna en lång rad önskemål. Inte mindre än 22 olika punkter skulle vara arbetsmaterial och utgångspunkter för en utredning. De flesta av dessa punkter kan vi utan vidare vara med på, exempelvis sådant som gäller de små och medelstora företagens bekymmer, som utan tvivel är påtagliga i dagens samhälle. Några av dessa 22 punkter är emellertid diskutabla enligt mitt sätt att se och torde i vissa fall även rent sakligt vara svåra att hävda. Problematiken ligger närmast uti att utredningen inte begärs förutsättningslös. Det står i klämmen att i anledning av motionerna, men i enlighet med vad utskottet ovan anfört, skall arbetet bedrivas i en sådan utredning. Det är då rätt svårt för oss att på förhand godkänna alla dessa 22 punkter, när vi ställer oss tveksamma till en del av dem. Vi har därför för vår del valt att gå till väga på så sätt att vi, när våra motioner skall tas upp till behandling, tar ställning till de konkreta förslagen vid den tidpunkten. Detta ville jag säga som moiivering till vårt särskilda yttrande i utlåtandet. I övrigt biträder jag utskottets hemställan.

Herr talman! Jag vill i korthet motivera det särskilda yttrande som vi från folkpartiet fogat till utskottsutlåtandet. Folkpartiet är i stort helt överens med centerpartiet om riktlinjerna för näringspolitiken. Enighet råder om det angelägna i att föra en ekonomisk politik som främjar rationalisering, skapar effektiva företag, rörlighet på arbetsmarknaden och goda lönsamhetsmarginaler som ger trygghet för de anställda och resurser för nyinvesteringar. Enigheten har visats i ett antal motioner, där vi gemensamt med centerpartiet föreslagit bl.a. åtgärder på den ekonomiska politikens område och vidare förbättring av de mindre företagens kreditförsörjning. Vi har därtill egna motioner som behandlar bl.a. frågan om konsumentpolitiska program, arbetsmarknadspolitiska frågor och åtgärder för att främja företagsdemokrati.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

Herr talman! Jag är osäker på huruvida man inom centerpartiet blev missnöjd eller belåten med det sätt på vilket bankoutskottet och riksdagen förra året behandlade de motioner som då väcktes om tillsättande av en parlamentarisk arbetsgrupp som skulle utarbeta ett preciserat handlingsprogram för en aktiv näringspolitik. I vilket fall som helst har motionerna i år återkommit. Jag vill gärna erkänna att tänkandet inom centerpartiet inte har legat nere sedan i fjol. Det är inte exakt samma motioner som återkommer. Jag kan peka på två olikheter. En av dem är att antalet korta punkter med paroller och målsättningar på olika områden har utökats från 17 till 22. En annan är att motionerna nu har fått rang och värdighet av partimotioner. Ingen av dessa förändringar har emellertid gjort motionerna mer konstruktiva. Bankoutskottets majoritet — endast centerpartiets representanter har reserverat sig — anser i år liksom i fjol att det inte kan vara ett konstruktivt sätt att behandla hela det problemområde, som motionärerna ytligt berör och som egentligen går vida utöver vad man vanligen menar med näringspolitik, att hänskjuta hela komplexet till en enda parlamentarisk utredning. Utskottet har i sin skrivning utförligt motiverat sin ståndpunkt. Jag behöver därför inte gå in på en detaljredovisning av skälen för denna. Men jag tycker ändå att det kan vara befogat att något kommentera motionerna. Yrkandet går alltså ut på att Kungl. Maj:t skall tillsätta en parlamentarisk arbetsgrupp för att utarbeta ett preci serat handlingsprogram för en aktiv. näringspolitik. De 22 punkter som jag nyss berörde betecknas i motionerna som grunder och material för ett sådant handlingsprogram. Punkterna berör så vitt skilda områden som skattepolitik, räntepolitik, ekonomisk planering, utbildningspolitik, miljöpolitik, företagsdemokrati och ytterligare sexton områden. I många fall är punkterna så allmänt formulerade att det kan sägas råda enighet om dem mellan partierna. Låt mig ta ett par exempel på detta. I fråga om servicepolitiken sägs att det skall vara samhällets uppgift att svara för en basorganisation beträffande bl.a. vägar och kommunikationer. Härom är vi väl alla ense med centerpartiet. Under punkten kreditförsörjning slås fast att det är ”samhällets uppgift att medverka till kreditmöjligheter för näringslivet”. Ingen vill väl bestrida att så bör vara fallet. Under punkten statliga fö retag sägs att det är ”angeläget att den statliga företagspolitiken motiveras på ett riktigt och sakligt sätt”. Jag har svårt att tänka mig att någon av kammarens ledamöter skulle vilja förorda att den statliga företagspolitiken borde motiveras på ett oriktigt och osakligt sätt. Ytterligare exempel på sådana allmänna och okontroversiella formuleringar är lätta att finna bland dessa 22 punkter. I andra fall innehåller punkterna uttalanden som har karaktären av paroller och är formulerade på ett sådant sätt att de i och för sig kan synas okontroversiella. Uttalanden av den typen är t.ex. att ”näringslivet måste få tillräckliga konsolideringsmöjligheter” och ”högsta möjliga jämlikhet skall eftersträvas inom beskattningen”. Dessa uttalanden kan vi naturligtvis alla vara ense om så till vida att ingen vill propagera för motsatta ståndpunkter — att näringslivet bör få otillräckliga konsolideringsmöjligheter eller att lägsta möjliga jämlikhet skall eftersträvas inom beskattningen. Vad centerpartiet konkret menar med sina uttalanden får vi inte veta,, Om man talade om vilka åtgärder man vill vidta på företagsfinansieringens eller beskattningens område skulle det sannolikt visa sig att partierna hade olika meningar om vilka åtgärder som borde vidtas. Herr talman! Redan efter den här korta genomgången hoppas jag att det står klart att de 22 punkterna, enligt mitt sätt att se, inte är lämpliga att lägga till grund för ett näringspolitiskt program som skall föras ut i praktisk politik. Sedan finner jag ingen anledning att gå in på en sakdiskussion av motionärernas uttalanden i de ganska få fall där de är så pass preciserade att en sakdiskussion över huvud taget är möjlig och i och för sig av intresse. Jag vill bara konstatera att när motionärerna på olika punkter riktar kritik mot regeringens näringspolitik så kan de naturligtvis inte räkna med instämmanden från alla håll. Huvudinvändningen mot motionärernas förslag om en särskild parlamentarisk arbetsgrupp är att förslaget är orealistiskt. Det finns flera skäl för en sådan bedömning. På flera av de områden som räknas upp i motionerna pågår redan en omfattande utredningsverksamhet, som framgår av vad utskottet har redovisat. Arbetsgruppen skulle innebära en dubblering av denna verksamhet. I många fall kan vi vänta oss propositioner till årets riksdag. Det gäller exempelvis skattesystemet och lokaliseringspolitiken. Flertalet av de områden som täcks av motionernas 22 punkter behandlas vidare i fristående motioner, ofta i partimotioner. Inom hela det problemområde, som nu har aktualiserats, får alltså riksdagen tillfälle att successivt ta ställning till förslag i propositioner eller från oppositionspartierna. Det blir då fråga om konkreta förslag i stället för motionärernas allmänna formuleringar. Slutsatsen blir alltså att det inte kan vara realistiskt att tänka sig att täcka in hela det område som avses i motionerna i en enda utredning. Detta område går, som jag redan har nämnt, dessutom vida utöver den egentliga näringspolitiken. Den praktiska utformningen av näringspolitiken kan inte förberedas på detta sätt, utan den måste baseras på specialiserad utredningsverksamhet kring någorlunda avgränsade problemområden. Vad jag nu har sagt innebär inte alls att jag skulle vilja undervärdera betydelsen av vad utskottet har kallat ”mera övergripande näringspolitiska program”. Men att en parlamentarisk arbetsgrupp skulle vara den lämpliga formen för att utarbeta ett sådant program med den synnerligen vida syftning som antyds i motionerna kan jag omöjligen föreställa mig. Jag har också svårt att tänka mig att det skulle vara möjligt att uppnå allmän enighet om ett konkret sådant program. Det är helt naturligt med hänsyn till de olika ideo logiska profiler som partierna företräder. Enligt mitt sätt att se är det därför en självklar uppgift för de olika partierna att utforma sådana sammanfattande program. När det gäller socialdemokratin är det ju välbekant att partiet har utarbetat och antagit ett näringspolitiskt program, som nu ligger till grund för de konkreta insatser som görs från regeringens sida på detta område. Både det moderata samlingspartiet och folkpartiet anser sig tydligen inte heller behöva en parlamentarisk utredning till hjälp för att formulera sina målsättningar och program för näringspolitiken. Det är uppenbarligen endast centerpartiet som behöver hjälp med att utarbeta ett handlingsprogram för sin näringspolitik. Herr talman!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

Herr talman! Herr Åke Larsson var osäker på om vi från centerpartiet var belåtna eller missbelåtna med utskottets avslagsyrkande. Jag vill säga — för att det inte skall råda någon oklarhet på den punkten — att vi är i allra högsta grad missbelåtna. Vidare sade herr Åke Larsson att det har blivit något mer komplicerat på grund av att det tillkommit flera punkter. Det är rätt intressant att läsa utskottets utlåtande, där det står på s. 3: ”När företrädare för skilda politiska grundvärderingar närmare utvecklar sina uppfattningar i ämnet är det emellertid ofrånkomligt att meningsbryt ningar kommer till synes. För att en konstruktiv diskussion av dessa skall bli möjlig erfordras att olika delspörsmål tas upp till ingående behandling.” Jag sade i mitt första anförande att man kan foga samman de olika delpunkterna. Vidare sade herr Åke Larsson att det inte var lämpligt att föra in räntepolitiken i näringspolitiken. Visst är väl räntepolitiken i allra högsta grad ett ämne som bör behandlas, och framför allt för de mindre och medelstora företagen är den av väsentligt intresse. På sista sidan i utlåtandet säger utskottet: ”Enligt utskottets övertygelse, varåt redan förra året gavs uttryck i motsvarande sammanhang, måste den fortlöpande utformningen av näringspolitiken även framgent ske i samverkan mellan regering och riksdag på grundval av specialiserad utredningsverksamhet rörande större eller mindre, klart avgränsade problemområden. Detta betyder inte att det inte kan vara angeläget att också söka formulera ett mera övergripande näringspolitiskt program. Ett sådant program kan emellertid inte rimligen åstadkommas i samförstånd mellan de olika partierna och inom den begränsade krets som ”en parlamentarisk arbetsgrupp” skulle utgöra.” Jag finner att detta uttalande av utskottet i allra högsta grad är en bankruttförklaring av det enligt min uppfattning fina utredningsarbete som parlamentariska utredningar utför. Jag tycker att vårt utredningsväsen — i den mån det förekommer parlamentarikerinslag däri — bör få den största uppskattning; jag vill inte bankruttförklara något sådant. Vi bör fortsätta med denna form av utredningar. Till vännen herr Åkerlund vill jag säga att när han här är överens med oss i många punkter, och herr Åke Larsson talar om våra 22 punkter, så skulle jag tro att om en parlamentarisk utredning kommer till stånd kommer den att finna anledning att ta upp en hel del övriga punkter till debatt och skärskådande. Jag skulle därför vilja råda mina vän ner i folkpartiet och moderata samlingspartiet att stödja vår reservation, så att det blir möjligt att få en parlamentarisk utredning tillsatt. Herr talman! Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till reservationen.

Herr talman! Jag vet inte hur jag skall svara herr Mattsson, för han gick inte direkt in på de saker som jag tog upp. Han sade att jag påstått att räntepolitiken inte borde tas med i den utredning som herr Mattsson föreslår. Jag sade inte det. Jag bara räknade upp vilka ämnesområden som fanns i motionen, bl.a. detta samt 16 andra punkter. Där lägger herr Mattsson ord i min mun som jag inte använt mig av. Vad som skulle vara intressant att veta här och som väl utåt är mycket intressant är att folkpartiet avgivit ett särskilt yttrande till utskottsutlåtandet, där man räknat upp en hel rad motioner som folkpartiet avgivit dels enskilt, dels gemensamt med centerpartiet. Hur uppfattar folkpartiet centerpartiets handläggning av denna fråga? Först har man en stor partimotion och dessutom gemensamma motioner. Om vi tänker oss att utskottet sagt ja till centerpartiets partimotion, hur skulle det då uppfattats av folkpartiet, som har motioner gemensamma med centerpartiet i konkreta ämnen som vi kommer att behandla längre fram? Vi skulle på det sättet ha slängt både moderata samlingspartiets motioner och de andra motionerna från folkpartiet under bordet. Anser ni att centerpartiets handlingssätt mot folkpartiet har varit hederligt? Det är en konkret fråga som är mycket intressant och som det vore värdefullt att få ett svar på här.
Herr talman! Detta är en centerpartimotion, och vi har lagt fram konkreta förslag. Skulle det ha blivit som herr Larsson säger, att utskottet sagt ja till motionen, så hade väl de motioner vi lagt fram följt med i paketet vid utredningen om näringspolitiken. Jag kan inte se något märkvärdigt i att man fått med just dessa motioner också, om man nu skulle utreda hela denna viktiga fråga.

Herr talman! Trots att tredje lagutskottets utlåtande nr 2 är enhälligt vill jag säga några ord. Det ser ju ut som om dagens plenum skulle sluta inom rimlig tid. Jag har i år återkommit med min motion om provisoriskt körkort, men tredje lagutskottet avstyrker förslaget lika hänsynslöst som tidigare och med samma motivering. Liksom förra året uttalar utskottet att vi nu har en effektiv förarutbildning och en god trafikövervakning. Vad trafikövervakningen beträffar såg jag i en tidning häromdagen att den är av den omfattningen att bilförarna har utsikter att träffa på en trafikkontroll i genomsnitt vart trettonde år. Hur ofta man träffar på en trafikkontroll ute på vägarna är säkert till en del beroende på var man är bosatt, men nog är min erfarenhet att man träffar på trafikkontrollen alltför sällan. Trafikövervakningen är ingenting att skryta med, om man räknar vägarna i deras helhet och räknar alla vägar. Tredje lagutskottet kan säkert inte förneka att det bland förarna i de yngre åldersklasserna under åren närmast efter det då de vid 18 års ålder har fått körkort inträffar många och svåra trafikolyckor. Trots den goda utbildningen och trots irafikövervakningen är det på det sättet. Nog finns det anledning att beklaga att tredje lagutskottet inte har uppmärksammat detta förhållande och inte har intresse av att de trafikolyckor som beror på bristande omdöme och ungdomligt övermod avsevärt kan minskas. Jag har den bestämda uppfattningen att en bilförare i verkligheten inte lär sig köra bil innan han ensam i fordonet får ansvar för körningen. Om den nye och unge bilföraren inte använder sitt fordon försiktigt och känner ansvar för sig själv och andra, så är fordonet ett fasansfullt mordredskap. Om här inte visas omdöme och ansvar, utdömer ofta naturens egen ordning straffet, men faran är stor att även helt oskyldiga människor får med av den hårda straffutmätningen. Motionärerna tror att en anordning med provisoriskt körkort, som lätt kan återkallas, skulle ha en väsentlig betydelse när det gäller att minska trafikolyckorna. Motionerna om provisoriskt körkort blir tydligen utskottsbehandlade i likgiltighetens tecken.

Jag hade verkligen hoppats att tredje lagutskottet skulle visa sitt intresse för att medverka till en så god trafiksäkerhet som möjligt. Jag hade hoppats på att utskottet skulle vilja vara med och rädda ett betydande antal människoliv och att rädda ett ännu större antal människor från att bli invalidiserade. Om verkligen utskottet inte tror på detta förslag om provisoriskt körkort, finns det många andra organisationer, institutioner och enskilda som tror på denna anordning. Jag vädjade förra året till tredje lagutskottet att plocka fram statistiska uppgifter. Om man inte på annat sätt kunde få fram något statistiskt material så gav jag anvisning om att utskottet borde fråga trafiksäkerhetsverket och försäkringsbolagen om detta. Dessa instanser kan säkert bringa klarhet i hur mycket mer de unga årgångarna av förare är olycksbelastade än de som har några års körvana bakom sig. Men här finns tydligen inte minsta spår av intresse att inse vad saken egentligen gäller. Utskottet vill inte på minsta sätt utreda hur mycket mer de unga förarna är olycksbelastade än de andra. Man har inte redovisat någon som helst statistik på denna punkt. För att kunna redovisa samma negativa uppfattning som tidigare tar man fram ett mycket svagt argument: en person tar körkort och kör sedan inte bil under de närmaste åren, och han får därefter definitivt körkort lättare än den som kört bil. Detta är ett ytterst svagt argument. Det kan inte vara någon svårighet att konstatera huruvida den som efter några år anhåller om att få definitivt körkort under mellantiden kört bil i godtagbar omfattning. Jag delar inte den uppfattningen att behovet av provisoriskt körkort har minskat därför att förarproven har effektiviserats och trafikövervakningen har skärpts. Ungdomarna har blivit djärvare i sina tilltag, så behovet är minst lika stort som någonsin.

Herr talman! Jag hade knappast tänkt begära ordet eftersom herr Sveningsson ändå inte ställer något yrkande.

Utskottet har inte ansett att det framkommit något nytt som föranlett utskottet att ändra uppfattning. Jag tycker nog att herr Sveningsson gör det ganska enkelt för sig när han motiverar sin motion. Utskottet har nämligen förmodat att om man skulle införa ett system med provisoriska körkort skulle detta förutsätta att det skapades garanti för att körkortsinnehavare verkligen körde i viss omfattning under prövotiden. Detta måste naturligtvis medföra en mycket omfattande och kostnadskrävande kontroll, och utskottet har ansett att dessa kostnader inte kan stå i rimlig proportion till den nytta det skulle komma att medföra.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

Herr talman! Utskottets talesman påstår att jag gör det så enkelt för mig. Han hänger upp detta resonemang på att vi inte kan kontrollera de personer som har körkort men sedan inte kör bil så mycket. Dessa kanske lätt skulle kunna komma undan vid en sådan här anordning. Om någonting är enkelt, är det just detta resonemang. Jag tror inte att det i dagens Sverige finns så många personer som efter fyllda 18 år tar körkort men inte kör bil på ett par tre år. Nej, så enkelt är det inte. Vad som har inträffat och som är det nya är att olyckorna fortsätter, såvitt jag kan förstå, i ökad takt. Sympatierna hos organisationer och enskilda för den föreslagna anordningen växer. Men det är en impopulär anordning, vilket väl är orsaken till att inget parti såsom parti vill engagera sig för den. Det gör den dock inte mindre nödvändig. Jag skulle här kunna citera och läsa in i protokollet t.ex. vad som uttalas i en ledare i tidningen Motor, organ för Motormännens riksförbund. Jag skall inte göra det, men denna stora motororganisation har länge haft en mycket positiv inställning till att vi bör få en anordning med provisoriskt körkort. Jag skall i stället anföra några andra rader till kammarens protokoll. En olycka inträffade i min egen bygd, och med anledning av den skrevs en artikel i Göteborgs-Posten under rubriken ”Ungdomsbilismen kräver liv”. Jag ber om tillåtelse att här få citera några rader. ”En 11-årig pojk som cyklade utanför Kinna förra lördagen blev påkörd och dödad av en 19-årig bilist som gjorde omkörning i mötet med cyklisten på bron över Viskan. Pojken slungades 30 meter ur kollisionen och ut i evigheten, ett offer för tillåtelsen för 18— 20-åringar att köra bil utan restriktioner. Borås Tidning uppger att 19-åringen höll ”mycket hög fart” och ”inte reflekterat över att han hade möte med cyklisten”. plinerade dråparförare av gängse ungdomstyp att köra fria farter utan det omdöme, den självtukt och den erfarenhet, som skulle berättiga ett sådant tillstånd att fritt handha motorfordon. För dessas nöjes skull skall människor inte bara dödas men deras anhöriga störtas i gränslös sorg och lidande. För den framfart, som karakteriserar stor del av ungdomsförarna och gör att de totalt dominerar olyckssiffrorna. Förr eller senare måste vi införa fartgränserna — där de behövs — i den nya ungdomsbilismen för att hejda den nonchalans, som ”inte reflekterar över” att en cyklist är framför kylaren utan riskerar och tar hans liv.

Herr talman! Vid tredje lagutskottets utlåtande nr 5 har fogats en blank reservation av mig och herr Tobé, och jag vill här motivera varför jag reserverat mig. I utlåtandet behandlas motioner med yrkande om förbud mot vissa spelautomater, s.k. enarmade banditer. Utskottet ställer sig i sin skrivning positivt till motionernas syfte. Bland annat säger utskottet att det är oroväckande med den stora spridningen av mekaniska spelautomater. Utskottet säger också att det är angeläget att effektiva åtgärder snarast vidtas för att komma till rätta med missförhållandena. Det är särskilt betänkligt, skriver utskottet också, att spelautomaterna i stor utsträckning finns på lokaler där ungdom vistas. Emellertid blir utskottets slutsats avslag på motionerna under hänvisning till att lotteriutredningen beräknas behandla problemet i ett betänkande, som väntas redan i vår. Så långt kan allt förefalla gott och väl. Det är emellertid på det sättet att användningen av dessa apparater ökar mycket snabbt, ja oroväckande snabbt. I motionerna framhålles att importvär det år 1967 av apparaterna var 4 miljoner kronor, året därpå 10 miljoner kronor och månaderna januari till november 1969 16 miljoner kronor. I sin försäljningsreklam framhåller grossisterna i spelautomatbranschen att man beräknar att det omsätts mer än 500 miljoner kronor per år på dessa spelautomater. Jag vet inte om uppgiften är riktig — den kan kanske i reklamsyfte vara något högt tilltagen — men i varje fall är det mycket stora och mycket snabbt ökande belopp som omsättes. Vid sakbehandlingen av motionerna i utskottet yrkade jag därför att man skulle ifrågasätta ett provisoriskt förbud i avvaktan på den kommande remissbehandlingen av betänkandet. Min tanke var att Kungl. Maj:t, när betänkandet hade överlämnats, skulle ta ställning till om läget var så pass oroande att ett provisoriskt förbud borde komma till stånd.

Majoriteten ville inte vara med på detta, och jag anmälde därför reservation i vanlig ordning. Tyvärr var jag av sjukdom förhindrad att närvara vid justeringen av utlåtandet, och därför blev det bara en blank reservation. Under dessa omständigheter, herr talman, anser jag mig inte böra framställa något yrkande i frågan. Kungl. Maj:t lär ha möjlighet att utfärda ett sådant provisoriskt förbud om det skulle befinnas erforderligt. Jag vill bara uttrycka den förhoppningen att man i departementet följer frågan med uppmärksamhet och inte utan vidare låter den vila, när det gäller provisoriska åtgärder, tills remissinstanserna har yttrat sig. Herr talman! Jag har alltså intet yrkande.

Herr talman! Jag har svårt att förstå att frågan om avskaffande av den förnämliga titeln excellens, som innehavarna av rikets högsta ämbeten, stats ministern och utrikesministern, av ålder bär vid enstaka högtidliga tillfällen, är en så betydelsefull jämlikhetsfråga att riksdagen bör agera. Titeln har historiska anor. Kanske den är otidsenlig, men vad är egentligen tidsenligt? Är människan egentligen själv tidsenlig? Kan excellenstiteln över huvud taget vara en fråga där riksdagen bör ta initiativ? Med all respekt för det excellenta allmänna beredningsutskottet tycker jag att det hela är en bagatell. Alla är vi jämlikar, men om två jämlikar, statsministern och utrikesministern, får vara litet mer jämlika än vi andra så tycker jag inte det spelar någon nämnvärd roll. Det mår väl ingen illa av. Herr talman! Jag yrkar avslag på utskottets hemställan.

Herr talman! Till allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 1 har vi ledamöter tillhörande moderata samlingspartiet fogat ett särskilt yttrande. Detta är naturligtvis att se som en artig protest mot regeringspartiets önskemål att slopa titeln excellens för två regeringsledamöter, statsoch utrikesministrarna. Vi ansåg oss inte helhjärtat kunna stödja tankegångarna i denna motion, bl.a. därför att en traditionellt tillämpad praxis beträffande excellenstiteln fortfarande gäller i internationella sammanhang. Vi har också i utskottet föreslagit, utan framgång, att denna fråga om excellenstitelns vara eller icke vara skulle överlämnas till grundlagberedningen för prövning. Visserligen finns det inte någon författningsmässig reglering av denna titelfråga, men den får väl ändå sägas ha en historisk anknytning, närmast till vår regeringsform. Därför borde det också enligt vår mening vara så att grundlagberedningen vore rätt forum för en utredning och prövning av förslaget i fråga. Trots det nederlag vi rönte i utskottet skulle jag nog, herr talman, till den verkan det hava kan, och kanske som en förståelsens gest till den som senast talade före mig, utöver det särskilda yttrandet vilja lämna kompletterande uppgift om excellenstitelns användning i vissa främmande länder. Enligt riksdagens förträffliga upplysningstjänst gäller om bruket av excellenstiteln i vår närmaste kulturkrets — Nordvästeuropa — bl.a. följande. Gentemot egna medborgare brukas excellenstiteln ej i Finland, Norge, Belgien, Västtyskland, Österrike och Schweiz. I Danmark bäres titeln alltjämt av ungefär 20 personer, men den går mer och mer ur bruk i annat än högofficiella sammanhang. De nederländska regeringsledamöterna, möjligen även statssekreterarna, tituleras excellens. I Frankrike är titeln förbehållen presidenten, konseljpresidenten och utrikesministern. De brittiska ambassadörerna är excellenser, men de högsta icke-diplomatiska dignitärerna tituleras ”Most honourable”. I det diplomatiska umgänget ges — så även i Sverige — excellenstiteln åt främmande länders ambassadörer samt statsoch utrikesministrar, eventuellt även andra regeringsledamöter. Sedan 1868 då titeln ”en av rikets herrar” upphörde har vårt land haft tre excellenser samtidigt. Vid ett par tillfällen har dock två ämbeten som medför excellenstiteln haft samma innehavare, nämligen 1888—1889, då statsministern friherre Gillis Bildt kvarstod i sin tidigare befattning som riksmarskalk, och 1921—1923 då Hjalmar Branting samtidigt var statsminister och minister för utrikes ärendena. Det uttalande, herr talman, som utskottet gör när det säger att det inte kunnat finna att excellenstiteln fyller någon funkion, är förmodligen sakligt riktig. Men det är i alla fall en liten kulturhistorisk länk som försvinner, en artig gest utformad för diplomatiskt umgänge på hemmaplan och i främmande land. Jag har emellertid, herr talman, med

Herr talman! Jag står bakom allmänna beredningsutskottets eniga utlåtande i denna fråga, och jag har inte, såsom fröken Stenberg, skrivit något särskilt yttrande. Jag reagerar litet stillsamt mot att herr Gösta Jacobsson tagit upp jämlikhetsfrågan. Den har möjligen föresvävat motionärerna, men personligen kan jag inte finna att denna fråga har att göra med de stora problemkomplex som vi har aktualiserat genom den nu pågående jämlikhetsdebatten. Detta är, som fröken Stenberg säger, mera en artighetsfråga — en fråga om internationell praxis. De synpunkter hon framförde på titlarnas användande i internationella sammanhang har jag hävdat vid utskottsbehandlingen, och i utlåtandet används uttrycket ”i vårt land”. Därmed vill vi ha sagt att vi begränsar oss till vårt eget språkbruk.

Jag kan inte se något allför kontroversiellt i att riksdagen uttalar sig till förmån för en ändring i praxis, med den reservation som jag anser finns inskriven i utskottsutlåtandet, nämligen att vi inte går in på frågan om internationell praxis och gör oss till någon sorts arbiter elegantiarum i det internationella umgänget. Herr talman! Med hänvisning härtill ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det finns tre motioner med i huvudsak samma innehåll, d. v. s. i vilka man begär pengar för kyrklig verksamhet och i synnerhet frikyrklig verksamhet. Det hade varit önskvärt att dessa tre motioner kunnat diskuteras vid samma tillfälle. Utöver motionen med yrkande om utredning av möjligheterna att stimulera människor att lämna gåvor till religiösa ändamål gäller det en motion om skatteavdrag för gåvor. Vidare gäller det en motion om bidrag dels till frikyrkorna i vanlig mening, dels till de s.k. invandrarkyrkorna. Som det nu är måste således dessa likartade ämnen diskuteras vid tre olika tillfällen. Den nu aktuella motionen gäller en vädjan om att utreda hur staten skall kunna stimulera enskilda personer att lämna gåvor till olika ändamål, humanitära och religiösa. Man tar också i samma svep med vetenskapliga ändamål för att få litet större bredd på det hela. Jag anser nog att hela detta system att tigga staten om pengar är ytterst olämpligt i den situation vi nu befinner oss. I avgörande fall tar ju staten pengar i stället för att ge. Det gäller t.ex. arbetsgivaravgiften som tas ut av frikyrkorna, trots att den inte har någon som helst tillämpning på deras arbete. Det är på grund av den avgiften som den av finansministern avskydda frasen har uppkommit, att skattmasen kommer och tar sin del när kollekten lägges fram på altaret. Men så länge det är ordnat på det sättet förmodar jag att han kommer att få höra den frasen. Jag vill dessutom fästa uppmärksamheten på en tendens som finns i diskussionen om gåvor och annat som man skulle kunna ge de kyrkliga instanserna.

Det resonemanget har såvitt jag vet från början förts i de kommunistiska länderna, där staten uttalar sin önskan att utrota allt vad kyrkor och religion heter. Man har där velat ta bort möjligheten för de kyrkliga församlingarna att hjälpa människor i nöd, ty därigenom skulle kyrkorna kunna få sympati utifrån, och det skulle ta längre tid att utrota dem. Det är det kommunistiska resonemanget på detta område. Det börjar bli en tendens också i Sverige att man inte skall ge frivilliga hjälporganisationer någonting, ty det är en statlig angelägenhet att lösa sociala problem. Men detta resonemang kan frikyrkornas sociala ansvarsmedvetande och samvete liksom de övriga kyrkliga institutionerna inte böja sig för. Vi är väl medvetna om att staten ingalunda når ut till de stora områden i samhället där social hjälp verkligen behövs. Det finns nämligen inte någon motsva righet hos statsmakterna och inom socialvården till den uppsökande verksamhet som de kyrkliga och frikyrkliga välgörenhetsorganisationerna utför. Därför kommer det att finnas ett klientel, som staten aldrig når och som vi inom de frikyrkliga och kyrkliga välgörenhetsorganisationerna skulle = vilja hjälpa i alla fall. Och det måste vi göra, även om vi inte får ett öre till hjälp av staten. Jag vill bara till sist formulera den satsen att så länge regeringen och riksdagen är kallsinniga mot denna speciella sociala verksamhet, så får vi av våra tillgängliga offer ändå hjälpa de nödlidande så långt våra resurser sträcker sig. Vi kan inte sätta stopp för denna hjälp, trots att vi får avslag på avslag på dessa vädjanden om hjälp från statsmakternas sida.

Herr talman! Jag kan fatta mig relativt kort. Herr Kilsmo har påpekat att det här föreligger två ärenden, varav det ena inte alls berörs av dagens diskussion, nämligen frågan om avdrag för gåvor och bidrag till olika kyrkliga samfund. Här är det bara fråga om att ta ställning till en motion, som i en eller annan form förekommit i riksdagens annaler sedan 1961. Den har i år den modifikationen att motionärerna inte begär fixerade belopp i statliga bidrag i förhållande till utgående privata gåvor. Man har förut begärt att staten skulle tillskjuta lika mycket respektive en viss procent — 10 procent har nämnts — men nu går man på en utredning av formerna för statliga tillskott till privata stöd åt olika humanitära verksamheter. Herr Kilsmo tar upp frågan om sociala problem och menar att de skall lösas av staten och inte av frikyrkorna. Han drar paralleller med tankegångar i Öststaterna. Jag är inte villig att här ta upp en ideologisk debatt på den punkten; jag vill bara påpeka att den nya socialbalken lägger krav på kommunerna i fråga om den uppsökande verksamheten. Vad saken trots allt gäller i detta utskottsutlåtande är att motionerna syftar till att på något sätt formbinda det statliga stödet, den statliga kompletteringen till de enskilda insatserna. Här har utskottsmajoriteten sagt sig inte kunna hänga med. Jag vill påpeka att utskottet hänvisar till ett konkret fall, där man efter särskild prövning gett ett statligt bidrag, nämligen i samband med insamlingen ”Sverige hjälper”. Det bör väl också erinras om att i samband med många av de stora internationella hjälpinsatser som skett genom frivilliga organisationers försorg har staten tillskjutit inte oväsentliga utan kanske tvärtom avgörande belopp till de medel som erfordrats för aktionernas genomförande. Att på något sätt skapa ett bundet system för hur staten skall gripa in i sådana här sammanhang tror jag bara skulle leda till en exercis, en formalism, som inte alls skulle gagna ändamålet.